Som framgår av den preliminära sammanträdesplanen har det inte varit möjligt att i år uppgöra en plan för hela höstsessionen. Så snart det visar sig möjligt att fastställa dag för sessionens avslutande kommer jag givetvis att underrätta kammarens ledamöter därom. I övrigt ber jag att få hänvisa till de utdelade handlingarna. Jag tillåter mig också fästa ledamöternas uppmärksamhet på att riksdagens konstklubb vid avslutandet av Erlanderepoken velat ge ledamöterna tillfälle till en återblick på de många politiskt viktiga händelser som timat under denna epok genom en utställning av inte alltför allvarligt slag i sammanbindningsbanan. Härmed får jag avsäga mig förtroendet att vara justitieombudsman från och med den 3 november 1969.

Undertecknad, som för närvarande är intagen å Södertälje sjukhus, får härmed anmäla förhinder att deltaga i riksdagens arbete vid höstsessionens början. Läkarintyg bifogas. På grund av magsår och njurlidande anhålles om ledighet från riksdagsarbetet tills vidare. Åberopande bifogade läkarintyg anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet för tiden den 16 10. Ovanstående patient vårdas sedan den 9 10, varefter herr Rönnberg kommer att vara sjukskriven till och med den 26/10 1969. Således är herr Rönnberg på grund av sjukdom förhindrad att återgå i arbetet före nämnda datum.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig dels om jag uppmärksammat de svårigheter, som skapats i orter nära stödområdesgränsen på grund av de olika förutsättningarna att erhålla statligt lokaliseringsstöd, och dels om jag vill bevaka att statligt lokaliseringsstöd inte utnyttjas för att locka företag från en industrifattig ort till en annan. På den första delfrågan vill jag svara, att stödområdesgränsen inte utgjort något avgörande hinder för lokaliseringspolitiska stödåtgärder även utanför stödområdet. I ett inte obetydligt antal fall har stöd utgått även utanför området. 1968 års lokaliseringsutredning har att pröva lämpligheten av den nuvarande geografiska avgränsningen för stödverksamheten. Beträffande den andra delfrågan vill jag understryka att en sådan verksamhet är oförenlig med riktlinjerna för lokaliseringspolitiken. Frågan om kommunalt stöd åt enskilda företag är f. n. under utredning i kommunalrättskommittén. Enligt direktiven bör kommit ten söka skapa ett regelsystem, som hindrar att kommunala subventioner lämnas i syfte att påverka enskilda företags lokalisering.

Herr talman! Herr Nilsson vill ha Uppsala län inom stödområdet, och det finns kanske flera som tycker på det sättet. Jag är inte alldeles övertygad om att representanter för de nordliga länen skulle vara så förtjusta, om vi sade att stödet skall sättas in överallt, ty då uppnås ju inte den effekt som vi egentligen har avsett. Jag har framhållit att när det finns särskilda skäl, kan man ge stöd också utanför området. Något sådant är därför inte helt uteslutet, men det skall finnas starka skäl för att det skall kunna ges speciellt stöd. Herr Nilsson har tagit upp ett fall — han har nämnt Östhammar — men jag skall inte gå in på att diskutera det. Jag tror emellertid att i det fallet föreligger det inte någon ansökan om lokaliseringsstöd, vare sig i form av lån eller bidrag. I det fallet är det väl en kommun som har lockat företaget med vissa förmåner. Det finns en del kommuner som har stora ambitioner att försöka utveckla sitt näringsliv och som då går längre än vad som kan vara motiverat i det sammanhanget. Den saken är föremål för utredning, och vi kan inte göra någonting åt den här. Om det kan vara till någon glädje för herr Nilsson, skall jag gärna säga att jag har varit i kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen och fått det beskedet att man där har samma syn på dessa frågor som vi båda har, nämligen att dessa stödformer inte skall användas i konkurrensen mellan kommunerna. Det är således inte tal om att sådant kan få sanktion i arbetsmarknadsstyrelsen heller.

Herr talman! Herr Strandberg har frågat om jag vill medverka till att löntagare som erhåller lön på s.k. postlönekonto ges möjlighet att automatiskt föra över lönen till av löntagaren Önskat konto i annan bank. Postlönekontot kan i korthet sägas vara ett kombinerat postgirooch sparkonto, som erbjuder stor flexibilitet i fråga om användningen. Från ett postgirokonto kan man göra kostnadsfria betalningar — gireringar — till snart sagt varje företag och institution i lan det och dessutom till en mängd privatpersoner: Vidare kan postlönekontoinnehavaren utan uppsägning lyfta sina lönemedel var han önskar på landets postanstalter eller hos lantbrevbärare och postombud. Sammanlagt finns mer än 6000 sådana serviceställen. På de pengar som innestår på kontot utgår ränta enligt samma regler som gäller för motsvarande slag av medel i andra banker. Alla utbetalningar från ett postgirokonto sker på blanketter som skrivs ut av kontoinnehavaren. Det har från början varit naturligt att välja samma system för postlönekonton. Vill man göra en överföring till bank av hela kontobehållningen går detta alltså bra genom en kostnadsfri girering. För att underlätta regelbundet återkommande överföringar tillhandahåller postbanken gratis gireringsblanketter, på vilka alla av kontokunderna önskade uppgifter tryckts. F. n. pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom postbanken i syfte att dels ytterligare förbättra servicen, dels öka automatiseringen i bokföringsarbetet. Sannolikt blir det möjligt för banken att mer och mer överta arbete som nu utförs av kontoinnehavarna själva. Den av herr Strandberg önskade ändringen kan beräknas bli prövad i samband med de övriga omläggningar som kommer att genomföras inom en nära framtid.

Herr talman! På sedvanligt sätt ber jag att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Dagsläget är att mellan affärsbanker, sparbanker och jordbrukskassor finns överenskommelser innebärande att en anställd, som genom sin arbetsgivare erhållit lönekonto i en bank, kan uppdra åt denna bank att automatiskt föra över lönen till av den anställde önskat konto i annan bank. Däremot har postbanken och poststyrelsen hittills vägrat att acceptera en sådan automatisk överföring för de löntagare som erhåller lön på vad jag i min fråga benämnt postlönekonto. Med hänsyn härtill har såväl Sparbanksföreningen som Bankföreningen gjort hemställan till poststyrelsen att få en ändring till stånd. Detia går emellertid inte postbanken med på. Postbanken tillåter inte heller att den anställde ändrar postlönekontots adressuppgift till att avse annan bank. När sådana eventuella adressändringar kommer postbanken till handa, lämnas de till och med helt utan avseende. Från poststyrelsens sida säger man nu, att sådana här överföringar är tekniskt ogenomförbara i dag, vilket jag kan ha viss förståelse för. Men jag kan ändå inte tycka annat än att postbankens hållning strider mot vedertagen praxis i banksystemet i övrigt och därför borde ändras. Herr statsrådet ger en liten ljuspunkt i de sista raderna i frågesvaret, där han säger att den av mig önskade ändringen kan beräknas bli prövad i samband med de övriga omläggningar som kommer att genomföras inom en nära framtid. Jag hoppas verkligen att statsrådet delar min uppfattning att löntagarna bör ha valfrihet. Därför skulle jag vara tacksam om statsrådet i fortsättningen vill titta på detta ärende — inte bara se till att denna ändring >kan beräknas bli prövad», utan också att den blir genomförd, och detta inte bara i en nära framtid utan i en mycket nära framtid. Det är löntagarnas krav i detta hänseende,

Herr talman! Herr Österdahl har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen vidtagit sedan januari 1969 för att lösa trafikproblemen mellan Gotland och fastlandet, dels vilka nya initiativ som under den närmaste tiden kan emotses från min sida för att lösa dessa för Gotlands befolkning så vitala trafikproblem. På initiativ av min företrädare har förhandlingar med intressenter i Gotlandstrafiken angående en samarbetsöverenskommelse om regelbunden sjötrafik mellan Gotland och fastlandet och därtill anslutande landtrafik pågått sedan maj 1968. Under våren och sommaren i år har kontakter ägt rum med Rederi AB Gotland i syfte att försöka nå en överenskommelse i enlighet med de riktlinjer som övriga parter tidigare enats om. I mitten av förra månaden meddelade rederiet att man efter förnyad prövning inte funnit skäl ändra sitt tidigare beslut att inte godkänna överenskommelsen. Med hänsyn till den korta tid som stått till buds sedan Rederi AB Gotland lämnat sitt slutgiltiga besked kan jag för dagen inte säga vilka åtgärder och initiativ som kommer att tas.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation, som bestod av två frågor. Den första frågan, som avsåg vilka åtgärder regeringen vidtagit sedan januari 1969, ställde jag därför att jag i januari hade en enkel fråga i denna kammare i samma ärende och då av statsrådet Geijer fick besked om att Gotlandsbolagets styrelse inte ansett sig kunna godta det preliminära avtal som slutits beträffande <Gotlandstrafiken. Under våren och sommaren har regeringen återigen haft kontakter med Got landsbolaget i denna fråga och fått nej igen. Vad innehöll då denna överenskommelse, som Gotlandsbolaget skulle godta? Jo, bland annat att en särskild sjöfartsdelegation med representanter för hamnkommunerna och trafikföretagen skulle tillsättas. Delegationen skulle för sjötrafiken ha vissa uppgifter, som ansavs i andra paragrafen. Där står att delegationen skulle ange riktlinjer i fråga om tonnage, linjer, trafikfrekvens och trafikstandard i övrigt samt taxestruktur. För det andra skulle delegationen för varje trafiksäsong efter förslag av rederi som omfattas av detta avtal fastställa trafikprogram och taxor. Denna delegation skulle alltså fastställa taxorna för Gotlandsbolagets trafikverksamhet. Trodde verkligen det tidigare statsrådet och hans förhandlare, att Gotlandsbolaget skulle underteckna ett avtal som lade beslutanderätten beträffande taxorna utanför bolagets kontroll? Det är väl en ganska verklighetsfrämmande tanke. Genom den förhandlingsteknik som i år har drivits från regeringens sida har ytterligare nio månader lagts till de tidigare 24 år som regeringen har haft på sig i denna fråga. Ingenting har egentligen hänt. Jag måste beklaga detta. Varför har regeringen bitit sig så fast i denna sjöfartsdelegation, då andra möjligheter givetvis bör stå till buds i denna fråga. Det har tidigare sagts att Gotlandsbolaget har erbjudit staten att köpa aktier i bolaget, och jag skulle gärna vilja ha ett besked av statsrådet om det är riktigt att bolaget också har erbjudit staten att sätta till en representant i bolagets styrelse. Vad har man gjort med dessa erbjudanden? För övrigt är det väl också så att det preliminära avtal som slöts i november 1968 inte utgör någon tillfredsställande lösning av trafikfrågorna mellan Gotland och fastlandet. Avtalet slöts efter långa och hårda förhandlingar, och det har från gotlänningarnas sida endast preliminärt undertecknats av hamnkommunerna. Min förhoppning stod naturligtvis till den andra frågan i interpellationen, nämligen vilka nya initiativ som vi under den närmaste tiden kunde vänta från herr statsrådet. Statsrådet svarar att han inte för dagen kan säga vilka åtgärder och initiativ som kommer att tas. Jag kan förstå detta svar, eftersom statsrådet är ny på sin post.

Som det nu är belastas det gotländska näringslivet och konsumenterna av fraktkostnader, som är ungefär tre gånger så stora som dem som gäller för motsvarande avstånd på fastlandet. Mellan exempelvis Visby och Stockholm är det cirka 20 mil. Frakten på en långtradare, där i flertalet fall dragbilen kopplats bort i Nynäshamn, kostar nu 110 kronor per ton gods vid en last av 15 ton per släpvagn för dessa 20 mil. 110 kronor per ton! Vad kostar det nu att frakta samma godsmängd 20 mil på fastlandet? Jo, 35 kronor per ton eller knappt en tredjedel av kostnaderna till Gotland. Det är ju en oerhörd skillnad och en stor kostnad, som hårt belastar de produkter som skall till eller från Gotland och som ytterligare dubbelt belastar de företag som skall ta sina råvaror utanför ön och sedan också sälja färdigvarorna utanför Gotland. Detta medför lägre produktpriser och därmed också lägre löner på Gotland än på andra håll och höga konsumtionspriser. Att läget är sådant bestyrkes av att skatteunderlaget på Got land är det lägsta bland alla län i Sverige. Det utgör knappt 70 procent av medelskattekraften i landet, och t.ex. Stockholms län har mer än dubbelt så många skattekronor per invånare som Gotland. Jag vill anföra dessa siffror för att statsrådet skall förstå, att det är synnerligen angeläget att någonting snart händer på denna front. Tyvärr synes regeringens förhandlare helt ha tappat kontakten med representanterna för Gotlands folk och med de lokala myndigheterna i denna fråga. Det första man borde göra är väl att snarast igen ta upp kontakterna med gotlänningarna och söka en lösning från nya utgångspunkter. Såvitt jag kan se, bör det knappast föreligga några tekniska hinder att få ner fraktkostnaderna till samma nivå som på fastlandet. Det är främst en ekonomisk fråga, som inte kan lösas utan att statsmakterna ställer erforderliga medel till förfogande. Hur dessa medel skall användas, finns det också lösningar på. Vi måste också komma ihåg att Gotland inte får någon del av den s.k. kollektivbiljetten på över 200 miljoner kronor som utgår till SJ för kostnader på trafiksvaga järnvägslinjer. Gotland saknar ju järnvägar. Tiden för handling är inne, tycker jag, och det har den varit länge. Om man inte kan överblicka kostnaderna eller andra konsekvenser av ekonomiskt stöd till Gotlandstrafiken, så gör ett avtal av försökskaraktär, så att vi kan se hur utfallet blir, och rätta till eventuella felaktigheter efter kort tid! Det kan inte vara riktigt att Gotland skall dras med dessa höga kostnader, när färjetrafiken i övrigt i landet är kostnadsfri utom med några få undantag. Vägverket har enligt uppgift inte mindre än 122 färjor i trafik på 94 färjeleder. Av dessa är alla utom två avgiftsfria — och de är uthyrda. Det finns också ett tiotal enskilda färjor här i landet som har statliga subventioner, så principiellt bör det inte möta några svårigheter att ta helt bort eller minska Herr talman! Genom pressen har vi sett att regeringen även i fortsättningen kommer att låta staten stå för isbrytarkostnaderna. Det är ett beslut som visar att den nye kommunikationsministern förstår de perifert liggande landsdelarnas problem, i detta fall Norrlands problem. Jag hoppas att statsrådet i sin handläggning av Gotlands trafikfrågor skall visa att han också kan lösa Gotlands trafikproblem på ett tillfredsställande sätt. Om jag som en representant här i kammaren för gotlänningarna skulle få uttala några önskemål, så skulle de vara: Ta omgående upp förhandlingar om Gotlandstrafiken med representanter för Gotland! Sök få en överenskommelse till stånd, så att vi inte får högre transportkostnader mellan Gotland och de orter på fastlandet dit transporterna sker än vad man har på motsvarande avstånd på fastlandet, kort sagt samma fraktkostnader som om vi hade landförbindelse! Anslå medel härtill i nästa statsverksproposition, om så behövs under en försöksperiod! Det är viktigt att något göres omgående. Låt inte denna fattiga och mest isolerade del av vårt land bli bortglömd! Särskilt aktuellt tycker jag att det är nu i låglöneoch jämlikhetsdebattens dagar. Den landsdelen behöver och förtjänar uppmärksamhet. Vi ställer nu på Gotland våra förhoppningar till statsrådet Norling. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Österdahl åberopar en del i det förslag till samarbetsöverenskommelse som förelåg fram till för mycket kort tid sedan. Nu har emellertid Rederi AB Gotland lämnat beskedet att bolaget inte är berett att acceptera det förslaget. Man kan naturligtvis på det här sättet rycka ut olika delar i detta förslag till avtal, alldeles beroende på vad man tycker att resonemanget bör röra sig om. Jag vill emellertid konstatera att enligt detta förslag till samarbetsöverenskommelse var staten beredd att göra ekonomiska insatser i första hand med tanke på att förbättra villkoren för konsumenterna. Det var det helt avgörande för oss. Och skall man kunna komma fram till en samarbetsöverenskommelse i den här frågan så gäller det ju — här som i alla andra frågor — att parterna, oavsett om staten är en av intressenterna eller icke, kommer varandra till mötes.

Herr talman! Om några dagar skall överläggningarna om en nordisk ekonomisk union fortsätta. Utsikterna ser ut att ha försämrats något. Många varnar för svårigheter för den egna intressegruppen. I framför allt Danmark är man också på en del håll ointresserad av att Nordek skall föras ut i verklighet innan man vet hur det går med överläggningarna om den stora europeiska ekonomiska marknaden. Det finns en beklaglig felsyn i en del av dessa inlägg. Det är verklighetsfrämmande att en nordisk ekonomisk union skulle vara obehövlig om de nordiska länderna blir medlemmar i EEC. Vi vet om de enorma svårigheter som EEC redan har och kommer att ha. Vi kan läsa dagens tidningar. Vi vet att förutsättningarna för ett intimt samarbete i Norden är större. Vi har också i regel en vana att ta problemen på ett litet smidigare sätt än man gör på kontinenten. Det kan jag säga utan att skryta. Det finns också en annan felsyn. Enskilda intressegrupper stirrar sig blinda på de Öövergångssvårigheter, som kan uppstå vid bildandet av en ekonomisk union i Norden, och de glömmer framtiden. Men det är just med tanke på de fördelar som står att vinna i det långa perspektivet, i framtidens värld, som en nordisk ekonomisk union har sin starkaste motivering. I den intressanta intervju Dagens Nyheter för några dagar sedan hade med den danske statsministern Hilmar Baunsgaard finns glädjande nog den insikten att utdragna EEC-förhandlingar i längden inte kan få sätta stopp för en nordisk ekonomisk union eller ett långtgående ekonomiskt samarbete. Den nyutnämnde statsministern Olof Palme kommer nu omedelbart in i en besvärlig situation. Han har inte visat något påfallande intresse för dessa frågor tidigare. Jag har redan för någon månad sedan i en tidningsartikel sagt att detta inte får tas som anledning att kritisera honom i förväg. Det är först om herr Palme visar bristande handlag och ointresse, som det finns anledning att ta upp saken igen. För min del vill jag i stället önska honom lycka till i den nya uppgiften att försöka hjälpa till att samla Nordens länder till ett gemensamt krafttag som skulle stärka våra samlade resurser. När vi gör det, måste vi givetvis se till att de grupper inom våra folk, som kan få svårigheter under övergångstiden, inte skall bära dessa ensamma. Ett gemensamt ansvar för Övergångssvårigheterna är nödvändigt. Vidare kan den nordiska ekonomiska samverkan inte enbart vara ett självändamål. Vi måste också ta konsekvensen av förbättrade ekonomiska möjligheter genom ett mer solidariskt ansvar för de fattiga folken i världen. Jag hoppas att herr Palme skall ha förmåga att medverka till detta men också göra det på ett sådant sätt att det blir möjligt för Sverige att med bibehållen neutralitet bli medlem i EEC. I detta sammanhang är herr Sträng på något sätt en okänd maktfaktor. Herr Sträng har heller inte uttalat sig så ofta om detta. En del tidningar påstår att herr Sträng inte är särskilt intresserad vare sig av nordisk ekonomisk samverkan eller europeisk. Jag hoppas för min del att detta är fel, herr talman. Det vore mycket olyckligt om så vore fallet. Jag tror att det, när vi nu står inför en ny Ööverläggningsomgång, skulle vara mycket bra om herr Sträng begagnade tillfället att här i kammaren i dag redovisa sin principiella syn. Det är ett tag sedan sist, åtminstone såvitt jag kan bedöma. En blick på vårt lands ekonomi med dess valutabrist visar vilket intimt ekonomiskt samband som råder länderna emellan. I konjunkturbilden i dag finns som följd härav ett oroande moment, och det gäller kreditmarknadens kommande utveckling. Den betydande avtappnrningen av valutareserven har lett för det första till onormalt höga räntor och för det andra till onormalt hård kreditåtstramning. Enskilda och företag, som behöver låna, vägras nu ofta. Särskilt svårt är det för dem som inte så ofta är kunder i bankerna och för dem som vill starta ny företagsamhet, och det är inte minst det senare som är oroande. Verkningarna av en sådan här onormal kreditåtstramning blir inte snabbt synliga. Det kan ofta ta månader innan de slår igenom. Erfarenheterna från många länder visar dock att man i regel kommer fram till ett läge då kreditåtstramningen slår igenom med stor kraft. Det kan då hända i ett enda nu. Det är uppenbart att den nuvarande åtstramningen inte går att upprätthålla särskilt länge utan betydande risk för olyckliga verkningar. Det är sålunda inte osannolikt att samtidigt med den sysselsättningsminskning, som vi alltid brukar få på vintern, kreditåtstramningen får en genomslagskraft som kan åstadkomma en fördubblad effekt. Västtysklands höjning av värdet på den tyska marken är en glädjande företeelse. Åtgärden bör kunna bidra till stabilisering och normalisering av den internationella valutasituationen. Utvecklingen under den närmaste tiden blir avgörande för om vi i vårt land mot bakgrunden härav kan låta den första lättnaden på kreditmarknaden bli en räntesänkning eller en uppmjukning av kreditåtstramningen. Arbetslösheten i USA har stigit något, och en viss oro har börjat sprida sig i det ekonomiska livet. De flesta väntar sig en nedgång i konjunkturerna. Den engelska konjunkturen kan inte betecknas som särskilt hög, och man kan förmoda att den nya penningpolitiken i Västtyskland kommer att leda till någon dämpning av konjunkturen. Det finns alltså en del som talar för att det i hela Västeuropa under den närmaste sexmånadersperioden kan bli en viss nedgång i den ekonomiska aktiviteten. Skulle så bli fallet, är det knappast troligt att Sverige blir opåverkat. Regeringen måste därför mycket noggrant följa utvecklingen och vara beredd på motåtgärder. Återigen får vi nu se rapporter om att arbetslösheten sjunker väsentligt i södra och mellersta Sverige, medan den fortfarande är hög i Norrlandslänen, och det är en sedan flera år förekommande beklaglig bristande balans. Från folkpartiets sida har vi under flera år påpekat det orimliga i denna situation. Socialdemokraterna har visat alldeles för stor håglöshet och tafatthet när det gällt att hjälpa Norrlandsoch skogslänen. En huvudpunkt i folkpartiets Norrlandspolitik har varit att vi krävt att det skall upprättas en utvecklingsplan för de olika berörda områdena. Planen måste även gälla Norrlands inland. I första hand måste man sätta in allmänt verkande åtgärder som kan stimulera näringslivet i Norrland. Socialdemokraterna är mer intresserade av punktinsatser — de ger kanske mera uppmärksamhet i massmedia, men därför är det inte säkert att de är de mest verkningsfulla. Man måste underlätta för företagen att behålla och nyanställa arbetskraft i Norrlandsoch skogslänen. Varför kan regeringen till exempel inte gå med på att överväga minskning av eller befrielse från arbetsgivaravgift i Norrlandsoch skogslänen? Det är nämligen väsentligt att inte stödet till Norrland främst får karaktären av kapitalstöd och enskilda insatser utan just underlättar anställandet av arbetskraft. Företagsamheten skulle också ha stor glädje av en annan generell åtgärd, nämligen billigare krafttaxor. För Norrland spelar vidare kostnaderna för transporter en väsentlig roll. Det är bl.a. mot den bakgrunden man skall se SJ:s krav att ånyo få höja taxorna. I juni höjde man med 7 procent. Nu vill man höja med 8 procent till. För varje procent man höjer SJ:s taxor kommer Norrland några mil längre bort. En generell taxehöjning på SJ blir därför en åtgärd som direkt motverkar syftet att underlätta för det norrländska näringslivet. Man undrar hur regeringen ser på denna fråga. Det behövs stimulans till stora näringslivsinsatser i Norrland och skogslänen även av den anledningen att man behöver minska trycket på storstadsregionerna. Det vore mycket bra om vi ur denna synpunkt kunde få en bättre balans i det ekonomiska livet i vårt land. Men nu bor det redan så mycket folk i storstadsområdena, det vet vi verkligen, och deras intressen måste också tillgodoses. Ett utomordentligt klargörande exempel på den bristande planeringen har man i Storstockholmsområdet, där åtskilliga tiotusental människor — familjer och ensamstående — går och väntar på att få en bostad med någorlunda rimlig standard. Samtidigt har på senaste tiden bostadsbyggandet gått ner i dessa områden. Omfattande planer finns för bostadsbyggande i Täby, Botkyrka och det stora Järvafältsprojektet. även om det skulle bli möjligt att bygga i den utsträckning planerna medger, kommer stora svårigheter att uppstå därför att tilldelningen av medel till kommunikationerna i området är alldeles för liten. Det är nödvändigt att satsa på den kollektiva trafiken, inte minst på utbyggnaden av tunnelbanenätet. Gör man inte det, blir trafiksituationen än orimligare. Kommunalmännen i Storstockholm säger, oavsett politisk hemvist, att om man inte får bygga ut trafiklederna, måste bostadsbyggandet minskas. Länsstyrelsen har kommit i ett besvärligt dilemma och den medger att den kommunala bedömningen är riktig. Sedan har man inte samma mening om hur de knappa medlen skall fördelas. Regeringen kan inte rimligen här stå overksam och handfallen. Vad ämnar man göra? Här står stora värden på spel. Det gäller ju människornas rätt till bostad och en möjlighet att på rimlig tid kunna resa mellan sin bostad och arbetsplatsen, och här bor en stor del av Sveriges befolkning. Jag vill säga några ord om ett helt annat politiskt problem som också berör de enskilda människorna i hög grad. Det är åldrandets tid och de svårigheter som då kommer. För många åldringar har den ekonomiska trygghetsfrågan börjat bli någorlunda hyggligt löst. Självfallet bör pensionärerna även i fortsättningen få del av den standardökning som andra folkgrupper får. Men det finns också andra frågor som är av stor betydelse för dem. För många är läget i dag att de inte kan arbeta till den fastslagna pensionsåldern. I det samrådsförfarande folkpartiet haft under det senaste året har med kraft understrukits nödvändigheten av att få smidigare anordningar för inträde i pensionsåldern, anordningar som bättre anknyter till skiftande individuella behov. En del behöver pension tidigare än 65—567 år. Andra ser med fruktan på att behöva gå i pension redan vid den åldern. Man behöver undersöka möjligheterna att ha en pensioneringsperiod, kanske 63—70 år eller något liknande, med betydande möjligheter till individuell valfrihet. Det var glädjande att LO:s ordförande Arne Geijer redan i vintras anslöt sig till våra synpunkter och att till sist också socialminister Aspling äntligen började röra på sig. Nu får vi hoppas att det inte dröjer alltför länge innan dessa frågor verkligen blir utredda och leder till resultat. Men det räcker inte med detta. även med betydande variation beträffande tidpunkten då man kan gå i pension lever många i fruktan för ålderdomen. Det gäller nu bland annat att skapa möjligheter till smidig övergång från full arbetsförhet till varierande grader av arbetsinsatser. Att avklippa arbetsmöjligheterna vid en viss på förhand given tidpunkt är ett reaktionärt och grymt tänkesätt, som vi måste arbeta oss bort ifrån. Det svenska samhället måste organiseras så att det även för äldre människor, för pensionärerna, skall finnas möjlighet till stimulerande aktivitet i arbetsliv och på fritid. Det gäller att befria åldrandet från fruktan. I en sådan paroll ligger också kravet att man skall känna trygghet för att inte behöva bli liggande ensam vid sjukdom och olycksfall. Gång på gång kommer tragiska besked om att människor under lång tid ligger sjuka, och ingen vet om dem. Många dör, och det upptäcks först så småningom. Inte minst i glesbygderna är detta ett problem, och man förstår den fruktan för att bli gammal som många även i dagens Sverige lider av. Det som behövs är ingenting mindre än en plan för hur vi skall göra det möjligt för alla att fortsätta att leva i trygghet, i aktivitet, att veta att vård alltid kommer att finnas, att det finns människor som har möjlighet att knyta kontakter med den ensamme åldrande. Det återstår därför ännu mycket i vårt land innan vi befriat åldrandet från fruktan. Och så några ord om en mycket diskuterad fråga, skattereformen. Jag skall fatta mig mycket kort i jämförelse med de mycket långa debatter vi brukar ha härom. Från vår sida har vi under åtskilliga år hävdat nödvändigheten av en samlad skattereform. Finansminister Sträng har inte varit intresserad av detta utan petat litet här och där i paragraferna. Självfallet har inte detta varit en tillfredsställande ordning. Efter det konstanta trycket från oppositionens sida har ju herr Sträng också nu börjat ge vika. Socialdemokraterna blev så intresserade av en skattereform för någon må nad sedan att man annonserade om den och ställde en fråga till svenska folket. Frågan var dock så allmänt formulerad att den närmade sig det meningslösa. Det behövs klarare besked om innebörden av en skattereform. Vid den socialdemokratiska partikongressen gav finansminister Sträng några antydningar om innebörden, dock utan att tala klarspråk, så att man kan bedöma reformens verkan på olika inkomstgrupper och på de statsfinansiella konsekvenserna. Man fick givetvis inte heller tillräckligt underlag för att bedöma den effekt herr Strängs tankar skulle ha på människors lust att arbeta och spara. Herr Sträng har vägrat att gå med på att sätta till en skatteberedning där de politiska partierna i vanlig ordning fick tillfälle att vara med och utarbeta ett förslag. Det är beklagligt. En parlamentarisk utredning är nämligen ett gott medel att främja den upplysningsverksamhet, som är nödvändig i en demokrati vid sidan av att det alltid är bra då de politiska partierna kan samverka. En statlig kommitté offentliggör ju grunderna för sina beräkningar och slutsatserna. Det blir då tillfälle för en allmän debatt och en möjlighet för intresserade organisationer att remissvägen ge uttryck åt sina meningar och därmed påverka resultatet. Socialdemokraterna är nu uppenbarligen i denna fråga ointresserade av denna form av medinflytande från svenska folkets sida. Herr Sträng har hittills vägrat att gå med på att publicera grunddragen och det siffermässiga underlaget i alternativa förslag till en skattereform. Vi skall tydligen få uppleva samma skådespel som i en del andra sammanhang. Regeringen lägger ett förslag på riksdagens bord. Socialdemokratiska riksdagsgruppen har regeringen bundit upp i förväg, så att den varken vill eller kan gå med på några ändringar. Och det är en mycket obehaglig form av diktat. Det enda rimliga är att herr Sträng snarast publicerar ett ingående material som underlag för en skattedebatt. En annan skattefråga som onekligen fick ett intressant förlopp på den socialdemokratiska partikongressen var frågan om villabeskattningen. Det fanns ju motionärer som ville att man skulle ta upp frågan om avskaffande av rättigheten att dra av de räntekostnader man har på egnahem och villor. Den socialdemokratiska partistyrelsen gick emot motionärerna. Men sedan anslöt sig partikongressen till motionärernas tankegångar. När det uttalats kritik från oppositionspressen och framhållits att det kunde vara lämpligt att statsråden diskuterade en del av dessa saker i riksdagen, då svaras det från en del socialdemokratiska tidningars sida att det är på partikongressen som socialdemokraternas politik bestämmes. Vi avvaktar givetvis med stort intresse vad herr Sträng kommer att göra när det gäller partikongressens krav om avskaffande, åtminstone delvis, av rättigheten att dra av räntorna för egnahem och villor. Det är ju partikongressen som bestämmer! Så några ord om en fråga som diskuterats mycket den senaste tiden — utrikespolitiken och hjälpen till Vietnam. Det är då först intressant att lägga märke till att när oppositionen i maj i år begärde att den framtida hjälpen till Vietnam skulle ligga utanför de snäva ramar som socialdemokraterna dragit upp för det internationella biståndets stegring, förklarade utrikesministern här i riksdagen att det var onödigt att diskutera detta. Det skulle dröja så länge innan det skulle bli någon större insats att det var tids nog om ett par år. Statsutskottet förklarade vid samma tillfälle att något annat än humanitära insatser inte kunde ske förrän fientligheterna i Vietnam var över. Det var då helt klart underförstått att en annan hållning enligt riksdagens mening inte var förenlig med vår neutralitetspolitik. På ett par månader blev det ett helt nytt läge. I september är utrikesminis ter Nilsson på socialdemokratiska partikongressen beredd att tala om både hur stor summa det skall bli och att återuppbyggnadsinsatsen i Nordvietnam kan börja efter den 1 juli. Den skillnad utrikesministern tidigare gjort mellan humanitär hjälp som kan ges redan nu och återuppbyggnad sedan kriget är slut markeras aldrig. Hans sekreterare skyndar sig också till TT, låter sig intervjuas och förklarar att Sverige betraktade striderna i Nordvietnam som i verkligheten avslutade och att därför återuppbyggnaden kunde sätta i gång. Uttalandet utsändes även omedelbart av utrikesdepartementets pressbyrå som en precisering av herr Nilssons tal. Vid utrikesministerns presskonferens bekräftades också detta intryck. För att förstå den effekt detta uttalande åstadkom i USA måste man erinra sig den situation som detta land befinner sig i. Man är i en fruktansvärd knipa. Enligt opinionsundersökningar finns en majoritet inom såväl amerikanska folket som bland politikerna som vill att USA skall göra allt för att få ett slut på det fasansfulla krigandet i Vietnam. För en stormakt erbjuder det emellertid stora svårigheter bara dra sig ur. Man har också ett tryck på sig från främst en del asiatiska stater som vill förhindra detta. Samtidigt dras USA med stora inre konvulsioner. USA håller helt enkelt på att ändra karaktär, och det är begripligt om amerikanerna i ett sådant läge är mycket känsliga. Detta är inget försvar för deras handlande i Vietnam men en antydan om det känslomässiga läge i vilket den svenske utrikesministern talade och som ju han är väl medveten om. Det borde ha lett honom till att lägga ner särskild omsorg på de uttryckssätt han använde så att missförstånd kunde undvikas. Vad hände så en morgon i USA? Jo, den amerikanska radion upprepar en gång i timmen i sina nyhetsutsändning ar att Sverige skall sätta in 40 miljoner dollar i det land USA i verkligheten befinner sig i krig med. Utrikesminister Nilssons uttalande förvandlas då till ett sirentjut som träffar redan förut dallrande nerver. Det blev en chock för den amerikanska allmänheten och i fackliga och politiska kretsar. Man ifrågasatte vår neutralitet. Ett utspel som ger ett sådant intryck måste — om det obegripligt nog skulle göras — vara noga förberett. Ambassaderna måste i god tid få förklaringar och bakgrundsmaterial beträffande en sådan strömkantring i svensk utrikespolitik. Försöken att påskina att sådan information getts till ambassaderna är dömda att misslyckas. Utrikesutskottets medlemmar kunde konstatera detta under sin USA-resa. Tänk er in i situationen att en svensk diplomat i radion i det främmande landet får höra att hans eget land skall hjälpa ett krigförande land på detta sätt och får höra det utan att ha fått några instruktioner om hur detta handlingssätt skall förklaras. Det blir en fullkomligt orimlig situation. Utrikesminister Torsten Nilsson satte sina tjänstemän utomlands i detta läge. Under de närmaste dagarna efter herr Nilssons framträdande hängav sig den svenska regeringen åt diverse undanglidande manövrer. Hur lätt hade det inte varit att snabbt förklara att man höll fast vid att ett återuppbyggnadsarbete före ett krigsslut stred mot svensk neutralitetspolitik. Av obegripliga skäl gjorde herr Nilsson inte detta uttalande snabbt nog. Till sist blev dock reaktionen så stark att man blev tvungen att uttala sig. Det skedde genom att han, drygt en vecka efter sitt tal, i Dagens Nyheter svarade på en artikel som Sven Wedén skrivit. Då hade ju det olyckliga intrycket att vi var på väg att överge vår neutrala utrikespolitik verkligen haft god tid att bita sig fast i den amerikanska opinionen. Förklaringen skedde inte genom att erkänna att utspelet varit ett misstag. Nej, det var journalister som missförstått det hela. Det hade aldrig varit avsikten att återuppbyggnad i verklig mening skulle få stöd från Sverige förrän kriget i Vietnam var slut. Hur kunde någon tro något sådant, utbrast utrikesministern med ganska dåligt spelad förvåning. Utrikesutskottets ordförande, Arne Geijer, gjorde under utrikesutskottets USA-resa en utomordentligt fin insats för att söka rädda vad som räddas kunde. Utan hans insatser skulle läget säkert varit sämre. Herr Geijer fann det därvid nödvändigt att i sina uttalanden särskilt understryka att Sverige var ett neutralt land och skulle så förbli. Från oppositionsledamöternas sida gjorde vi givetvis gemensam sak med herr Geijer. Vi förklarade att det var olyckligt att utrikesministern glömt bort riksdagens uttalande från i våras om att fientligheterna i Vietnam måste ha upphört, innan något annat än humanitära insatser kunde göras. Vi solidariserade oss med Arne Geijer och underströk att den svenska neutralitetspolitiken självfallet skulle fortsätta. Tyvärr kan man inte räkna med mer än en begränsad effekt av sådana förklaringar. Dementier slår aldrig igenom vare sig i vårt land eller i USA; även det ser vi av dagens tidningar. Jag vill tillägga att Torsten Nilssons tal också hade väckt uppmärksamhet i Canada, där utskottet även varit. Den som försöker hävda att det bara är amerikaner som reagerat tar alltså fel. Den kanadensiska reaktionen var till sin natur av samma karaktär som den amerikanska, även om den hade andra sätt att uttrycka sig. Det som skett måste ses mot bakgrunden av de för internationellt umgänge vanliga arbetsformerna och sätten att markera skiftningar i utrikespolitiken. Det svenska utrikesdepartementet sitter liksom alla andra länders och ser efter om en utrikesminister från den ena gången till den andra ändrar något enda ord i ett anförande i ett ämne. Det kan nämligen ge en god fingervisning om en frontförändring. Man t.o.m. mäter antalet rader som används för att uttrycka en ståndpunkt jämfört med tidigare inlägg i samma sak och söker utläsa innebörden av eventuella skillnader. Självfallet har man i många länder just gjort så: man har jämfört vad utrikesministern tidigare sagt, bl.a. här i riksdagen, om att återuppbyggnad i Vietnam kan ske först efter krigsslutet med vad han nu sade på partikongressen. Det är, när man jämfört på detta sätt, som man blivit undrande, och denna undran finns inte enbart i USA och Canada. De andra nordiska länderna har varit vänliga nog att i dämpade ordalag endast konstatera att några överläggningar med dem inte heller den här gången hade ägt rum. Av taktiska skäl fann socialdemokraterna det lämpligt att nonchalera våra nordiska grannar. Hjälpen till Nordvietnam skulle ju vara ett överraskningsmoment, men det var en stor felspekulation av herrar Palme och Nilsson. Det har anförts att utspelet vid den socialdemokratiska partikongressen kan komma att skada våra handelsförbindelser med USA, att svenska arbetare och tjänstemän samt företagare i exportgrenar skulle få det besvärligare. Tyvärr finns uppenbara risker för ett sådant resultat, framför allt gäller detta långsiktiga affärsöverenskommelser. Detta är viktigt nog men kan i och för sig aldrig vara avgörande för vårt utrikespolitiska handlande. Det mest allvarliga skulle vara om man utomlands på allvar började ifrågasätta om grunden för vår neutralitetspolitik nu skulle vara rubbad. Tyvärr mötte jag denna reaktion även bland kontakter som jag sedan länge har med de stora amerikanska kyrkorna. De ställde sig frågande inför vad som hänt, trots att de tillhör Vietnamkrigets ivriga motståndare, varför deras reaktion är av speciellt intresse. Reaktionen var ungefär följande: Vi är hundraprocentigt emot Johnson-Nixonkriget i Vietnam, men vi kan inte förstå att Sverige, som vill hålla sig neutralt, aktivt vill stödja ett land som vi befinner oss i krig med. Det är antivietnamkrig-amerikaner som säger detta. Sverige skall självt bestämma sitt utrikespolitiska handlande. Vi skall själva avgöra vad som är neutralt — därom är de demokratiska partierna i Sverige överens. Då måste man emellertid också kräva att den svenske utrikesministern uttrycker sig så, att hans uttalande inte rimligen kan missförstås. Låt oss hoppas att man i utlandet till sist kommer till slutsatsen att det var något fel med utrikesminister Nilssons omdöme, när han framträdde vid den socialdemokratiska partikongressen, och inte på grundvalen för svensk utrikespolitik. Det är det minst besvärande för svenska folket. Vi har alla ett gemensamt intresse av att så sker. Det är angeläget att det inträffade inte kommer att försvåra våra möjligheter att göra en insats i det olycksdrabbade Vietnam. Det förefaller uppenbart att humanitärt bistånd kan ges snabbast i den mån det sker genom t.ex. Röda korset. Jag vill också erinra om att Svenska ekumeniska nämnden, som är ett organ för de flesta trossamfunden i vårt land, skrivit till regeringen och framhållit det ändamålsenliga i att internationella kyrkliga hjälporgan utnyttjas för hjälpinsatser. Det blir då närmast fråga om Kyrkornas världsråd och Lutherhjälpen. Jag uppmanar regeringen att tillsammans med de nordiska länderna undersöka dessa utvägar. Herr talman! Det är omöjligt att avsluta dessa utrikespolitiska kommentarer utan att erinra om det som för närvarande förefaller vara en av de största oroshärdarna: situationen i Mellersta Östern. Tyvärr kan man här med stor rätt använda ordet krutdurk. Även om en del politiker i Israel har gjort mindre lyckade, en del direkt obetänksamma, uttalanden, står det klart att arabstaternas vägran att erkänna Israel som stat är en grundläggande orsak till striderna. Därtill kommer den förintelsekampanj, som bedrivs i en del arabstater gentemot Israel. Det enda vi i vårt land kan göra är att uttrycka en förhoppning om att konflikten snart skall bli löst, annars riskerar vi en brand som kan sprida sig vida.

Herr talman! Det har hänt mycket i svensk politik sedan kammaren senast var samlad till en allmän debatt. Vi har genom referat från den socialdemokratiska partikongressen fått veta — nästan i detalj — vad den kommande riksdagen skall besluta. Kongressen har inför allt folket demonstrerat att det är den som i verkligheten styr vårt land. Det är den som representerar det svenska folket och det är den som anser sig kunna utkräva statsrådens ansvar. Statsministern Tage Erlander har, mätt på år och ära, lämnat den politiska ledningen och efterträtts på statsministerposten av Olof Palme. Jag vill gärna begagna den första möjlighet, som jag efter det socialdemokratiska ledarskiftet har därtill, att uttala moderata samlingspartiets förstakammargrupps respekt och beundran för Tage Erlanders politiska gärning. Den har varit av ovanliga mått, i fråga om både sin längd och sitt innehåll. Tage Erlander har lyckats förvärva en förankring hos det svenska folket som knappast någon kunde förutse när han tillträdde. Vi instämmer i hyllningskören för honom. Vi kommer att sakna Tage Erlander och hans charm och humor i det politiska arbetet. Jag kan — av naturliga skäl — som politisk motståndare däremot inte reservationslöst berömma Tage Erlanders politiska insatser. Det alternativ som vi har framfört, då vi inte har kommit överens med regeringen, skulle enligt vår mening ha varit lyckosammare för vårt lands utveckling och för hela svenska folket. Men jag vill erkänna att den måttfullhet, som socialdemokratin under herr Erlanders ledning i stort sett har ådagalagt, har varit gynnsam. Den torde för övrigt också vara förklaringen till att det socialdemokratiska maktinnehavet har kunnat bli så långvarigt. Svenska folket är i grunden konservativt och vill inte ha några stora och snabba förändringar. Vi vill också hälsa den nye innehavaren av landets högsta politiska ämbete, herr Palme. Han är en i politikens bedrivande, i dess irrgångar och manövrer väl förfaren man, men som samlande ledare för regering och nation ännu ett helt oskrivet blad. Politisk framgång kan vi självfallet inte önska herr Palme, men vi vill uttala förhoppningen om, att de efter allt att döma hårdare politiska strider som nu kommer att inledas skall få utkämpas med blanka vapen och med målsättningen hela svenska folkets bästa och att de inte skall röra sig bara om makten för en person, en grupp eller ett parti. Det förestår också ledarskifte inom folkpartiet. Herr Wedén tvingas av omständigheter, över vilka ingen människa råder, att lämna den strid där han visserligen inte lyckades föra sitt parti till seger, men där han visat så mycket av personlig förmåga och personlig storhet, inte minst i nederlaget. Hans efterträdare får ingen lätt uppgift. Vi i moderata samlingspartiet hoppas emellertid att han skall visa sig ha det politiska kurage som situationen ropar efter och att han skall medverka till att skapa ett klart borgerligt alternativ till den socialdemokrati, som tycks vilja falla undan för varje politisk vindil — om den kommer från vänster. Vi hoppas att den nye ledaren för folkpartiet — av allt att döma herr Helén — skall med en fast oppositionspolitik hjälpa till att övervinna den defaitism som nu utbreder sig inom den borgerliga halvan av svenska folket, den halva som för varje år känner sig alltmer utestängd från inflytande på samhällsutvecklingen och från en rimlig hänsyn även till sina åsikter. Kommer herr Helén att samla sitt parti till en sådan politik, tror jag att jag kan lova allt stöd och all hjälp från moderata samlingspartiets sida — en sådan politik har vi alltid kämpat för. Den = socialdemokratiska partikon gressen gav ett starkt intryck av det rådande enpartiväldet i vårt land. Det var ett självsäkert och maktberusat parti som sågs i aktion. Man efterlyste faktiskt den klassiska slaven på triumfvagnen som kunnat viska en varning för övermod i de mäktiges öra. Det hade varit behövligt också därför att socialdemokratins politiska övertag i litet längre perspektiv är mycket måttligt. Under hela herr Erlanders 23-åriga regeringschefstid är det väl bara vid två valtillfällen — 1962 och 1968 — som han har haft en majoritet av svenska folket bakom sig, och den majoriteten har då varit knapp; den har aldrig uppgått ens till 51 procent. Det är många som inför partiledarskiftet frågar sig vart socialdemokratin nu är på väg. Vilken hänsyn kommer i fortsättningen att tas till den del av svenska folket — säkerligen dess flertal — som inte vill ha socialisering? Kommer neutralitetspolitiken att kunna fullföljas? Hur blir det med hemmets och familjens ställning? Kommer man på skattepolitikens område att följa vänsterkraven på långtgående skatteskärpningar för stora grupper? Kommer jordbruket och dess utövare att pressas än hårdare mellan ökade kostnader och minskade intäkter? Frågorna är många och bara framtiden kan ge svaret. Skrämmande tecken saknas dock inte. På utrikespolitikens område är regeringen i full färd med att göra den svenska neutraliteten allt mindre trovärdig genom en politik som drivs mera av inrikespolitiska syften än av omsorgen om det svenska folkets säkerhet och fred. Vid den socialdemokratiska partikongressen hade utrikesminister Torsten Nilsson den dåliga smaken att påstå att det är anledning till oro, när oppositionen yttrar sig i utrikespolitiska sammanhang — ett häpnadsväckande påstående! Man frågar sig verkligen om en socialdemokratisk kongress inte ställer några krav alls på vederhäftighet. Underskattar inte herr Nilsson sina åhörares kunskap och känsla för rent spel? Sanningen är ju den rakt motsatta. Det är herr Nilsson som nu senast genom sina oklara uttalanden vid kongressen och vid presskonferensen efteråt har skapat en situation som kunde fått och ännu kan få för vårt land högst olyckliga följder. Det är oppositionens representanter som lojalt — inte mot herr Nilsson men mot de gemensamma svenska intressena — har försökt rätta till och tona ner övertrampen från herr Nilssons och den svenska regeringens sida. Det är vi som har ställt oss bakom och stött herr Geijer, när han för pressrepresentanter, politiker och andra opinionsbildare i Förenta staterna har försökt förklara och rätta till de missförstånd som avsiktligt skapades för att behaga partikongressen. En stor amerikansk tidning hade en karikatyr för några dagar sedan av en liten, liten Torsten Nilsson, som kastar snöboll på Onkel Sam så att dennes hatt ramlar av och som då omedelbart skyndar sig att ta upp hatten och med underdåniga bugningar lämnar tillbaka den. Karikatyren beskriver ganska väl hur ett oskickligt och provokativt handlande lätt kan tvinga fram ovärdiga reträtter. Herr Palme sade i sin TV-intervju häromdagen att varken svenska regeringen eller svenska folket på något sätt var anti-amerikanskt. Det var verkligen intressant att få höra att det också gäl Allmänpolitisk debatt ler regeringen. När inträdde detta glädjande tillstånd? Var det när man märkte den amerikanska reaktionen mot regeringens bristande neutralitet? Jag har — och många med mig — det bestämda intrycket att herr Palme har stått i speisen för och piskat på de anti-amerikanska stämningarna i vårt land, som har gjort sig så märkbara under senare år och som verkligen inte bara har siktat på Vietnamkriget. Herr Palme sade också i sin intervju i den amerikanska televisionen att det svenska önskemålet visst inte är att USA plötsligt skall dra sig helt ut ur Vietnam, utan att detta självfallet måste bli en gradvis procedur som ett resultat av förhandlingar. Detta ger såvitt jag kan förstå uttryck för nästan exakt samma inställning som den amerikanska administrationen har och offentligt har förklarat sig ha. Det är bara det lilla hindret, som herr Palme säkert vet, att det faktiskt ännu inte har gjorts några som helst medgivanden i förhandlingarna från Nordvietnams sida. Någon vilja att medverka till ett slut på detta orimliga krig tycks inte förefinnas där, sannolikt beroende på inverkan från andra stormakter, som dock mera sällan fördöms. Nu vill jag verkligen inte kritisera statsminister Palmes måttfulla inställning till USA som den tog sig uttryck i den amerikanska intervjun. Vad jag vill kritisera är, att regeringen genom sina manövrer på det utrikespolitiska fältet sätter sig i en position, där man måste slå full back. Det är inte bara att det är onödigt och att det gör ett ynkligt intryck — återtåget kan ändå inte helt utplåna den skada som har skett. Den finns kvar i bakgrunden, och även små övertramp i fortsättningen kan väntas ge kraftiga reaktioner. Vår handlingsfrihet har genom en oskicklig och tvetydig politik blivit starkt inskränkt. Vad Sverige kan riskera men inte får riskera är en brytning av handelsförbindelserna med USA. En sådan skulle inte bara drabba svensk ekono mi med förödande kraft. Den skulle också hindra att militära beställningar av vital betydelse för vårt försvar skulle kunna fullgöras, och därmed skulle själva grundvalen för vår neutralitet försvagas. Det kan t.ex. gälla hela Viggenprojektet. När utrikesutskottet var i Washington för något mer än en vecka sedan pågick just en votering i den amerikanska kongressen om ett förslag att omedelbart bryta handelsförbindelserna mellan USA och Sverige. Förslaget föll — det var ju delvis grundat på missuppfattningar — men det är uppseendeväckande redan med voteringen som sådan. Nästa gång — om det får bli en nästa gång — kanske utfallet inte blir lika gynnsamt. Nu har ju regeringen så småningom förklarat att stödet till Nordvietnam bara skall avse humanitär hjälp så länge som <krigstillstånd råder. Att lämna en sådan hjälp kan naturligtvis inte betraktas som oförenligt med svensk neutralitet. Men det är inte bara givarens sak att ensidigt besluta om vad som är humanitär hjälp och hur den skall lämnas. Amerikansk lagstiftning och praxis har hittills uppställt det i och för sig ganska rimliga kravet att humanitär hjälp till fiendeland skall förmedlas av Internationella röda korset. Detta krav har svenska regeringen full kännedom om. Lika väl förklarar statsministern i sitt uttalande häromdagen, att hjälpen även skall lämnas direkt från Sverige till den nordvietnamesiska regeringen. Är avsikten att provocera fram nya motsättningar, och i så fall i vilket syfte? Är regeringen beredd att lägga på svenska folket de tunga bördor i olika avseenden som en sådan brytning skulle komma att innebära, eller tänker man göra en ny reträtt om detta skulle visa sig vara erforderligt? Alla partier torde vara överens om att det ökade intresse för utrikespolitik som har vuxit fram i vårt land un der senare år är värt all uppmuntran. Men vi kan för vår del inte godta regeringens metod att söka fånga upp det intresset genom provokativa utspel, som till sin anda helt strider mot en neutral stats rimliga handlande. Vi godtar inte tvetydiga och oklara uttalanden som måste och som t.o.m. avses skola leda till missförstånd. Utrikespolitiken berör landets säkerhet alltför intimt för att få utnyttjas på det sättet. Det talas så ofta, inte minst från den svenska regeringens sida, om vikten av ett intimare nordiskt samarbete. Man vill alltmera samordna ekonomin och man vill göra gemensamma insatser på olika områden. Också i fråga om återuppbyggnadsinsatserna i Vietnam har de nordiska länderna kommit överens om samverkan. Och så gör svenska regeringen ett utspel av den här uppseendeväckande arten utan att ens i förväg meddela de nordiska kamraterna sin avsikt. Är det en metod att främja förtroende och samhörighetskänslan de nordiska grannländerna emellan? Får man handskas hur hänsynslöst som helst med den alltid ömtåliga och grannlaga utrikespolitiken? Det frejdiga risktagandet och hasardspelet med den svenska neutraliteten sker samtidigt som den socialdemokratiska försvarspolitiken «slår igenom i en betydande försvagning av vårt försvar. Det uttalas mycken belåtenhet i dessa dagar över att supermakterna äntligen har beslutat sig för att inleda överläggningar om begränsningar i utvecklingen av de strategiska kärnvapnen. Jag vill gärna instämma i den belåtenheten. Det finns sannerligen bättre användningsområden för människans resurser. Men det som nu sker och vad som i bästa fall kan förväntas är verkligen ingen nedrustning. Det är bara en minskning av takten i den väldiga kapprustningen som det gäller, och detta räcker inte som underlag för ljusa drömmar. Det är för övrigt mycket som tyder på att USA håller på att dra sig tillbaka från sin roll i världen som vår utrikesminister i sitt tal på partikongressen litet kritiskt kallade för »att uppträda som världspolis». Misslyckandet i Vietnam och den våldsamma kritiken mot USA i det sammanhanget även från stater som t.ex. Sverige, vars intressen amerikanerna uppriktigt ansåg att de försökte tillvarata, har naturligtvis starkt påverkat den amerikanska opinionen. Vilken verkan för svensk säkerhet som en sådan omorientering av USA:s politik skulle kunna få är svårt att säga. Det är ju andra faktorer som måste vägas in i bilden också. Om emellertid regeringen skulle ägna sig mindre åt att lösa problemen på andra sidan av jordklotet och i stället mera åt de direkt svenska säkerhetsintressena, så är jag ganska övertygad om att en eventuell förskjutning i maktbalansen i vår världsdel skulle betraktas som allvarlig och kanske leda till att den pågående och betydande försvagningen av vårt försvar skulle mera bedömas för vad den är — ansvarslös. Herr talman! I samband med den socialdemokratiska partikongressen fick vi också veta att regeringen avser att genomföra en skattereform med betydande skatteskärpningar för stora grupper. Förslagets detaljer och verkliga innebörd vet vi väl inte så mycket om, men det tycks faktiskt inte finansministern göra själv heller. Det vi har fått veta ger dock föga förhoppning om att vårt ihoplappade och högst otidsenliga nuvarande «skattesystem skall ersättas med vad tiden kräver: ett mera produktionsbefrämjande och till dagens förhållanden anpassat nytt system. Vi vet — och den parlamentariska skatteberdningen häromåret var fullt enig på den punkten — vilka olägenheter som vållas av den höga progressiviteten och de därmed följande höga marginalskatterna i vårt nuvarande skattesystem. Vi vet hur dessa medverkar i den onda cirkeln av kostnadsökningar, prishöjningar, lönehöjningar och nya prishöjningar. Att döma efter vad som hittills sagts är det nu ändock meningen att visserligen lätta på skatten för de lägsta inkomsttagarna men samtidigt att skärpa den för mellangrupperna. Det är alltså en reform som förstärker de nackdelar som det nuvarande systemet har och liksom så mycket annat som för närvarande sker riktar sin udd direkt mot tjänstemannagrupperna och småföretagarna. Man blir också förvånad över finansministerns uttalanden när det gäller familjebeskattningen. Det förefaller som om finansministern vore beredd att föreslå en helt individuell beskattning. Menar då finansministern att vi skall gå ifrån principen om lika skatt för lika skatteförmåga? Tänker herr Sträng föreslå ökade bördor på de familjer där ena maken ensam eller nästan ensam står för de kontanta inkomsterna? Jag har aldrig förstått och kommer nog aldrig att förstå kraven på att just sådana familjer skall få ökade skattebördor. Vår standard i dag borde — tycker jag — kunna medge så mycket valfrihet och så mycket självständighet åt ett par makar att de utan straffåtgärder från samhällets sida skulle kunna få avgöra hur de vill ordna sin försörjning och sin barnavård. Nu antyder visserligen herr Sträng att det inte skall bli några skatteskärpningar för dessa familjer förrän inkomsten går upp till kanske 30000 kronor per år. Ja, det går kanske att hindra, men det blir ju i så fall i ett läge, där alla andra familjer i motsvarande inkomstläge får sänkt skatt, och den höjda indirekta beskattning som skall finansiera dessa sänkningar måste alla vara med att betala — även de familjer där bara en av makarna svarar för kontantinkomsten. Och hur blir det med alla de föräldrar som är ensamstående och som har att försörja barn? Skall det göras ett alldeles särskilt skattesystem för dem trots att man nu talar om individuell och lika beskattning, eller skall de få ännu större bördor sig pålagda? Ett skattesystem som vi i moderata samlingspartiet kan godtaga måste grundas på skatteförmågeprincipen. Det bör ge befrielse från direkt statlig skatt åt låginkomsttagarna och det bör inrymma en avsevärd produktionsbefrämjande sänkning av marginalskatterna. Den nödvändiga höjningen av den indirekta beskattningen bör kompenseras för barnfamiljer och folkpensionärer. Systemet måste stimulera arbetsamhet och sparande. Vi kan för vår del inte medverka i en politik som syftar till att bryta sönder familjebanden. Vi vill i stället stärka dessa band och vidmakthålla familjen som ett självständigt och livskraftigt grundelement i svenska folket. Familjeenheten och familjesammanhållningen är för oss omistliga, och de kan bäst ge den i ett fritt och människovärdigt samhälle så nödvändiga skolningen i att ta ansvar för sig själv och andra och i att visa hänsyn och hjälpsamhet. Herr talman! Det är många olika honnörsord som svensk socialdemokrati under årens lopp har satt som rubrik för sin politiska propaganda. För några år sedan var det »Valfrihetens samhälle». Varje åtgärd som då föreslogs eller vidtogs skulle gagna detta samhälle. Och vad innebar då valfriheten? Jo, höga skatter, tvångssparande, bostadsbrist, statliga företag och allt annat som dittills hade kännetecknat socialdemokratin. Det gick ett par år, och så kom »Den aktiva näringspolitiken». Och allting skulle då främja just en sådan politik. Det visade sig vara högre skatter, ökat tvångssparande, bostadsbrist och flera statliga företag. Så satsade man på »Solidaritet» och då skulle varje förändring vara ett uttryck för just solidaritet. Det blev hög re skatter, ökat tvångssparande, bostadsbrist och nya statliga företag. Nu heter honnörsordet »Jämlikhet». De höjda skatterna är redan annonserade och resten kommer, det kan vi vara säkra på. Kan man över huvud taget tro att höjda skatter kan befordra någon ökad jämlikhet? Nej, knappast. Skatterna har höjts på i princip samma sätt vart och vartannat år under hela den socialdemokratiska regimen. Och vilken blev effekten? Den socialdemokratiska övertron på skattesystemet är alldeles för dogmatisk och aildeles för statisk. Det finns däremot ingenting statiskt i löneutveckling och löneskillnader. De lönedifferenser, som är marknadsmässigt motiverade, uppstår också nästan alltid. Om lönerna är låsta med avtal eller på annat sätt så sker anpassningen i form av löneglidning.

Herr talman! I det föränderlighetens samhälle som vi tillhör har konungariket Sverige efter 23 år fått en ny statsminister. Föränderligheten kanske inte framstår som så chockerande om man tar hänsyn till att växlingen har skett inom samma parti. Det bör väl, liksom det gjordes av föregående talare, från denna talarstol vid detta tillfälle av en som inte heller deltog i den socialdemokratiska kongressen ändå få betygas att excellensen Erlander gjort en bra prestation under de här åren som regeringschef. Politisk lidelse har i hans person på ett nästan förödande sätt gått i förbund med förvärvad dialektik och medfödd plastik. Sällan har han i debatten varit så bra som just här i första kammarens talarstol, en plats som den blivande folkhemmansägaren vid Bommersvik tyvärr inte kan utnyttja längre. Den nye statsministern Olof Palme är inte längre bara en vision utan den realitet som den socialdemokratiska rörelsen värkt fram. Centern hälsar honom välkommen. Hans gärning må värderas när omdöme kan ges om hur han lyckas i sitt arbete med den tröga verklighet, vars villkor alla politiker är underkastade. Jag tillät mig i remissdebatten i februari konstatera att vardagspolitikens villkor inte så mycket frågar efter om partiboken är röd eller bär någon annan färg. Denna uttalade uppfattning har stärkts. Politik måste vara en verklighetsanpassning utifrån en bestämd viljeinriktning. Men dammiga dogmer duger inte längre. Solidaritetens bärbalkar i samhällsbygget kan naturligtvis målas röda. Styrkan blir inte annorlunda ändå. Solidaritet i tilllämpning måste ha och har en bredare och djupare förankring. Det är allas vår plikt att delta i det förstärkningsarbete som ständigt, om och om igen krävs i en levande demokrati. Förutsättningarna för detta arbete skulle, tror jag, ökas om enpartiväldet bröts. Här kommer jag in på oppositionspartierna. Oppositionen, dess skyldikheter i ett parlamentariskt samhälle, dess möjligheter att påverka utvecklingen, förhållandet mellan olika partier inom denna opposition — allt detta är förvisso någonting som bör vara föremål för vårt allvarliga intresse. Det är säkert inte bra för en opposition att göra sin roll alltför länge. Säkert lika farligt är det att ett parti alltför länge sitter med maktens verktyg. Här finns ett dilemma för svensk parlamentarism just nu. Oppositionen måste ändå på bästa sätt söka fylla sin uppgift. Rollen som kritiker av regeringens politik är viktig, men det får inte stanna därvid. Vi måste också i positiv anda driva de frågor som vi anser särskilt viktiga i en aktuell situation. Tyvärr har delar av oppositionen alltför gärna låst sig fast vid uppgiften att kritisera, och kritik för kritikens egen skull är en dålig grund att bygga på. Oppositionens roll måste, om man skall ha utsikter till framgång, utgå från det grundtema varförutan inget politiskt parti kan leva, nämligen att viljan till fruktbärande politiskt samhällsarbete ständigt är levande. Taktiken måste tjäna i denna viljas riktning men aldrig själv få bli huvudsaken. Gunnar Hedlunds sätt att kreera rollen som oppositionsledare har redan betytt att oppositionspolitiken fått ett ansikte som fler och fler människor känner igen och vill se. Enkelhet, rättframhet och saklighet — se där den väg som leder fram till såväl vänners som motståndares hjärtan. Förhållandet mellan de icke-socialistiska partierna har sedan några år präglats av mittensamverkan. Den har haft en positiv betydelse för hela oppositionen. Efter 1968 års val har emellertid kunnat förmärkas en viss otålighet inom folkpartiet. Kulmen på detta nåddes i den hetaste sommarvärmen, då förre folkpartiledaren Bertil Ohlin valde att dra ner en gardin mellan de två mittenpartierna. Inom centern är vi ganska oförstående till det handlingssättet, men vi hyser stora förhoppningar om att den blivande folkpartiledaren Gunnar Helén, som om någon månad tar säte i denna kammare, skall medverka till avlägsnandet av denna konstlade ridå. Beträffande de moderata gäller att vi på inga villkor vill ha någon högerpolitik. Ett gott samarbete på framstegsvänlig basis kan säkert ändå ske om man från de moderatas sida satsar på så förståndiga karlar som t.ex. Gösta Bohman och Ivar Virgin. Även om statsministerskiftet i Sverige måste få sitt utrymme vid ett sådant här tillfälle och även om oppositionens sätt att arbeta bör ägnas lika stor uppmärksamhet, finns anledning understryka att de världsvida pro: blemställningarna också för vårt land har den allra största aktualitet. Ute i världen utgör Vietnam, Mellersta Östern och Biafra alltjämt de allvarligaste krishärdarna. I Meilersta Östern fortsätter rustningarna på ömse sidor, och direkta krigshandlingar har utlösts med kortare och kortare mellanrum. Inte hel ler kan man skönja något snart slut på det grymma kriget i Biafra. På samma sätt har förhoppningarna om att fredssamtalen i Paris skulle övergå till allvarligt menade förhandlingar om fred i Sydostasien hittills slagit slint. Vägen till fred blir betydligt längre än man trodde när president Johnson gav order om bombstopp över Nordvietnam. Men utvecklingen går trots allt mot fred, eftersom kriget har fått sådan karaktär, att ingen sida längre tror sig kunna vinna en klar militär seger. Bägge sidor vill dock uppenbarligen skaffa sig så gynnsamma politiska och militära positioner som möjligt innan man är beredd övergå till allvarliga fredsförhandlingar. Sannolikt kommer därför de förberedande förhandlingarna tyvärr att dra ytterligare ut på tiden. Också den amerikanske presidenten är säkert vid det här laget medveten om att någon militär seger i Vietnam inte ligger inom räckhåll. Nixon pressas dessutom allt hårdare av den opposition mot kriget som finns inom det egna landet, men trots detta vill han tydligen fortfarande så långt det någonsin är möjligt undvika en avveckling av kriget som skulle ge omvärlden intrycket att USA lidit ett förödmjukande politiskt nederlag. Han anser förmodligen att detta skulle få förödande politiska återverkningar på USA:s anseende i världen och skulle beröva amerikanerna deras självförtroende. Nixonadministrationen söker nu uppenbarligen efter en kompromiss med Nordvietnam och FNL som kan tillfredsställa dessa politiska ambitioner. Såvitt man kan förstå är det också en förutsättning för verkliga förhandlingar om fred att det i Sydvietnam kan bildas en regering i vilken ingår företrädare för alla mera betydande meningsriktningar inom landet, inklusive FNL. Bara en sådan regering kan utlysa och organisera allmänna val genom vilka folket får säga sin mening om Sydvietnams framtid. Övervakning av valproceduren genom internationella organ måste säkert också till för ait folkviljan verkligen skall få komma till uttryck. Även i Sverige består kritiken mot den amerikanska <Vietnampolitiken. Neutraliteten betyder naturligtvis inte att svenska medborgare eller den svenska regeringen skulle behöva avhålla sig från att ge uttryck för en sådan uppfattning. Såväl den allmänna opinionen som regeringen har under årens lopp reagerat inte bara i dessa fall utan också i många andra. Officiellt har vi t.ex. tagit ställning mot både diktaturen i Grekland, Sydafrikas kolonialpolitik, den portugisiska kolonialpolitiken och Sovjets ockupation av Tjeckoslovakien. Men händelseutvecklingen i samband med utrikesministerns offentliggörande av hjälpprogrammet till Nordvietnam visar hur viktigt det är att vi i sådana fall kan ge medborgarna i berörda länder en korrekt information.

Därför bör man också ha rätt att kräva att regeringen klargör för andra länder vilka mål vi ställer för vår utrikespolitik och att detta sker på ett mer tillfredsställande sätt än vad som skett i det nu aktuella fallet. En och annan positiv händelse finns också att notera på det utrikespolitiska området. Dit måste man om inte annat räkna den överenskommelse som träffats mellan USA och Sovjet om förberedande överläggningar i Helsingfors om begränsning av de strategiska vapnen. Även om det inte förefaller särskilt klokt att ställa in sig på omedelbara resultat är det otvivelaktigt ett framsteg att denna kontakt mellan supermakterna nu kommit till stånd. Uppfattningen om alla människors lika värde har ständigt varit stark i centerpartiets politik. Den enskilda människan skall sättas i centrum, har vi sagt. Samhället skall svara för grund tryggheten i liv och gärning för den enskilda människan. Vår målsättning är att skapa största möjliga rättvisa och jämlikhet. Men vi måste också ta med i resonemanget att gemenskapen mellan människorna skall stärkas. Här är samhället vårt gemensamma instrument och här finns mer än en sträng att spela på. Det måste mellan människan ute i förvärvslivet och politikerna bli ett samspel som är värt att lyssna på. Vi bör komma ihåg att det inte är för samhället eller för tekniken utan för människan som vi skapar den värld som vi oavlåtligen vill förbättra. Det är den enskilda människan vi skall utgå ifrån när vi överlägger om hur rättvisa och jämlikhet skall uppnås. Människan får inte i det framtida samhället vara bunden vid ett system som dirigeras från toppen. Vi måste i stället forma ett decentraliserat samhälle där det ges någorlunda lika möjligheter till inflytande för alla medborgare. Vi måste uppmuntra människors vilja till egna initiativ. Det är därför som vi säger att det är riktigt och viktigt att skapa förutsättningar för ett fritt näringsliv som kan stärka samhällets resurser. Det måste finnas valfrihet för den enskilda människan där hon bor och vill utföra sin gärning. Vi ser den enskilda företagssamheten som en sporre till framsteg i och för samhället. Medbestämmanderätt genom en utbyggd företagsdemokrati för de anställda kan locka såväl till ökad produktion i det egna företaget som till ökad trivsel i arbetet. Samverkan i kooperativa företag där det finns möjligheter till sådana bör också i detta sammanhang stimuleras. Beslutsfattandet i olika frågor som berör individ och samhälle måste också läggas så nära den enskilda människan som möjligt. Därför tror vi på en decentralisering av beslutsprocess och förvaltning. Vi tror att det är ett riktigt sätt att fördjupa den demokrati som vi har anledning att vara stolta över och som vi naturligtvis även är tacksamma för. Centerpartiet har under hela sin tillvaro — även före namnbytet — arbetat för rättvisa och likställdhet och har varit pådrivande för en ökad jämlikhetspolitik. Vår ambition är att de små i samhället skall få det bättre. Centerpartiets politik har i dessa avseenden inte varit utan framgång. Barnbidragets tillkomst, förbättringen av folkpensionerna, upprustningen av vårdpolitiken och hjälpen åt handikappade är tydliga exempel på en rättvisesträvande centerpolitik. Men man skall aldrig stanna upp i det politiska arbetet och känna sig nöjd med det som har uträttats. Låginkomstgrupperna måste lyftas upp till en bättre standard och få en större del av den gemensamma kakan. Ett skattefritt bottenbelopp för låginkomsttagarna är en tanke som har förts fram från centerpartiet och den har allt mera vunnit gehör. Det skulle innebära en omfördelning till högre mervärdeskatt. Vi måste då se till att de ekonomiskt svaga grupperna — barnfamiljer, pensionärer och andra — kompenseras för de kostnadsstegringar som detta innebär. Vi anser det nödvändigt att ordentligt ta itu med rättviseproblemen och hjälpa dem som har det sämst. Vi skall komma ihåg att dessa grupper är stora. En undersökning som gjordes år 1966 om låginkomstgrupperna i vårt land visade att en tredjedel av de fulltidsanställda personerna då hade en årlig löneinkomst om högst 18 000 kronor och en femtedel högst 15 000 kronor. I låglönelägena är andelen kvinnor dessutom betydligt högre än deras andel i den totala arbetsstyrkan. Vid vårriksdagen tog centerpartiet i motioner upp frågan om en utformning etappvis av rättvisepolitiken i fråga om inkomsterna. Den första etappen, som alltså skulle ge svaga inkomstgrupper lättnader i både den kommunala och den statliga beskattningen, har redan nämnts. Vi pekade på en garan terad minimiinkomst som en andra etapp, en tanke som kanske ligger längre fram i tiden men som måste förberedas. Reformen i detta stycke skulle förenkla hela den stora administrativa apparat som nu är utformad för socialsektorn. När vi talar om en rättviseskapande politik har vi från centerpartiets sida ställt kravet på en sänkning av pensionsåldern från 67 till 65 år, och möjligheter för dem som har hårt arbete, inte minst kroppsarbete, att få pension vid tidigare ålder. Nu har det sagts att det sistnämnda kommer att föreslås från regeringens sida inom en snar framtid och det är ju glädjande. Vi ser det som ett svar på våra propåer. Härigenom skulle en stor grupp människor få en god hjälp efter ett hårt arbete. Det ser i alla fall ut att dröja med regeringens infriande av vårt krav på en sänkt allmän pensionsålder. En utredning i den här frågan dröjer. Enligt centerpartiets mening är det i längden ofrånkomligt med en sådan reform, vilken skulle kosta samhället väl använda pengar. Ett års sänkning av pensionsåldern kostar cirka 250 miljoner kronor, och reformen kan ske etappvis. Det är vidare viktigt att större resurser satsas på den äldre arbetskraften och att de medelålders och äldres arbetssituation underlättas. De här jämlikhetsfrågorna är oerhört viktiga. I enlighet med vår linje om den regionala jämlikheten har Norrlandsproblemens lösning och inte minst avhjälpandet av inlandsbygdernas särskilda svårigheter sedan länge varit föremål för centerpartiets aktiva intresse. Konkreta förslag från vårt håll har emellertid oftast röstats ned i riksdagen. Den lokaliseringspolitik som vi tjatat fram har ur Norrlandssynpunkt varit värdefull men helt otillräcklig. Behovet av målmedvetna och kraftiga satsningar på Norrland stiger oupphörligen om man verkligen vill rädda landsdelen. Vissa tecken tyder nu på att infly telserika socialdemokrater börjat förstå hela denna stora problematik. Hans Hagnell visade vid behandlingen av riktlinjerna för regionalpolitiken i slutet av vårriksdagen att han verkligen uppfattade risken av ett avfolkat Norrland. Vid två stora fackliga kongresser under eftersommaren har Arne Geijer anslagit tongångar som vi sannerligen inte är bortskämda med från LO-sidan. Herr Geijer har t.ex. sagt: »Lokaliseringspolitiken måste göras effektivare om vi skall få bort den regionala arbetslösheten.»> Förhållandena i Norrbotten och Västerbotten är nu enligt herr Geijer i vad som gäller arbetsmarknadssituationen sådana, att den fackliga och politiska arbetarrörelsen inte kan acceptera dem. Herr Geijer fastslår att »vi måste komma fram till en högre aktivitet, om vi skall kunna lösa de enorma problem som existerar framför allt inom skogslänen». Jag har tolkat herr Geijers yttrande så att han nu är beredd erkänna att flyttningspolitiken verkligen inte ger någon lösning utan tvärtom skapar nya problem i de överhettade områdena i södra och mellersta Sverige. Herr Geijer använder nu nästan exakt samma formuleringar som vi i centern envist brukat i årtionden. Vid den stora s-kongressen, som hölls för några veckor sedan, hade vi från centern anledning att följa debatter och uttalanden. Arne Geijers och Hans Hagnells uttalanden fick inte vid det tillfället den sanktion som man hade kunnat förvänta. Någon allmän viljeyttring i Norrlandsfrågorna från det maktägande partiet förmärktes inte. Men nu har något hänt. Det s.k. Norrlandspaketet, som herr Palme presenterade i Luleå häromdagen, har rönt — om jag uttalar mig försiktigt — viss uppmärksamhet. Aftonbladet, som numera tycks ha tagit avstånd från sin tidigare uppfattning om »den glädjande folkvandringen från Norrland söderut», säger att det var ett förfärligt litet paket. Herr Wickman, som sedan besökt Umeå, tycks vara inne på samma bedömning. Jag ber att få instämma. Vi i centern är emellertid glada för att en del av våra förslag nu resulterat i ett litet steg från regeringens sida i rätt riktning. Flera och större steg måste tas. Det direkta lokaliseringsstödet måste förstärkas väsentligt. Investeringsfonderna bör generellt få användas för en aktiv lokaliseringspolitik i stödområdena. <Lokaliseringspolitiken måste stödjas av en samhällsplanering, som är kommunalt förankrad med tonvikt på länsplanet. Samhället måste utjämna transportkostnaderna, så att produktionsförutsättningarna blir så likvärdiga som möjligt i olika delar av landet. En teknisk högskola bör inrättas i Norrland. Samhället bör inom lokaliseringsområdena särskilt främja utbildningen av såväl företagare som arbetskraft. En effektivare kommunalskatteutjämning är angelägen för att likvärdiga förutsättningar skall kunna skapas mellan olika områden. I glesbygdsområden som det norrländska inlandet och motsvarande måste särskilda åtgärder vidtas såväl i fråga om förstärkt lokaliseringspolitik som samhällelig serviceutrustning. I sådana områden bör särskilt stöd lämnas t.ex. till turistnäringen samt jordoch skogsbruket. Den aktiva lokaliseringspolitiken måste bäras upp av en regionalpolitisk målsättning som är inriktad på ett så långt möjligt decentraliserat samhälle. Vi i centerpartiet lovar att som hittills hårt driva dessa frågor. Vi hoppas att herrar Geijer och Hagnell och många fler gör sitt inom regeringspartiet. Dramatiken vid presentationen av regeringspaketet motiverar att socialdemokraterna nu verkligen ser till att utspelet får ett konkret innehåll, som svarar mot tre statsråds gemensamma framträdande i herr Lassinanttis stad. Vi lovar att påminna. Jag övergår nu till att mycket kort behandla de alltmer brännande miljöfrågorna. Tyvärr har regeringspartiets agerande ibland gett intrycket att miljöproblem bara vore en fråga om vatten, luft och buller. Detta är visserligen viktiga miljöfrågor, men det är bara en del av det hela. Miljöpolitiken i stort skall syfta till att skapa hela den miljö, som vi med våra biologiska förutsättningar klarar av att leva i. Man skall söka förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Det gäller inte bara, att vi skall ha en miljö som vi kan leva i. Vi skall leva bra också. Och inte nog med det, alia skall leva bra. Den goda miljön skall alla få del av, detta är en viktig jämlikhetsfråga. Naturvården, eller naturhushållningen, som kanske är ett riktigare uttryck, utgör en viktig del av miljövården. Sötvattentillgången kommer att bli ett akut problem, om den nuvarande urbaniseringsutvecklingen skall fortgå och såvida inte utbyggnaden av reningsanläggningar sker i snabbare takt. Jag anser att den snabba urbaniseringen — den av statsmakterna stimulerade inflyttningen till ett fåtal stadsregioner — utgör ett allvarligt hot mot vår miljö. Inte så att jag anser att det inte finns goda miljöer även i stora städer. Det finns det visst. Men i stort medför den snabba inflyttningen till storstäderna svåra miljöproblem. Jag vill stryka under att det är oerhört angeläget att vidta mycket kraftiga åtgärder för att de som bor i de stora städerna skall få god miljö. Förutom åtgärder direkt i stadsmiljön kan en av de bästa åtgärderna vara att se till att inte så många människor flyttar till de stora städerna — jag skall inte ta upp frågan om etableringskontrollen för industrin, vilket naturligtvis hade varit intressant. Man bör i stället för att stimulera inflyttningen försöka bereda människor arbete i sina hemorter. Då får kommunalmännen i Storstockholm också bättre rådrum att planera för en god miljö. Då slipper man ta grönområdena till bostadsområden, då slipper man de långa trafikköerna, då kan man bygga en miljövän lig storstad. Man får då visserligen inte så stora expansionssiffror att årligen skryta med, men det är nog inte till så stor välsignelse för inbyggarna i storstaden. Man får i alla fall möjligheter att planera också bomiljöerna på ett bättre sätt så att de blir människovänliga. Att de kan bli mer människovänliga än för närvarande, råder det väl ingen tvekan om, när man ser vad som håller på att ske på Järvafältet utanför Stockholm. Man trodde att en sådan planering var ett passerat stadium. Bomiljöfrågorna har av centerpartiet tagits upp under många år i motioner och i debatter här i kammaren. Vi har alltid fått till svar från socialdemokraterna att man inte skall utarbeta något miljöprogram eftersom det redan finns så mycket på gång. Ja, gör det det? Man får inte det intrycket då man ser de nya bostadsområdena och upplever vilka restider invånarna där varje dag måste utstå. Ett steg i rätt riktning skulle vara att man lät människorna komma in i planeringsprocessen på ett betydligt tidigare stadium. Bort med hemlighetsmakeriet! Låt folket komma in på ett tidigt stadium och säga sitt. Nu svarar Hjalmar Mehr, när han i radion blir tillfrågad, om inte allmänheten skall få vara med och påverka planeringen, att »vi redovisar våra tankar när trafikleder och stadsdelar invigs». Ja, det är så dags. När allmänheten väl får se en plan, så är det just en plan, som t.ex. när det gäller regionplaneringen för Stockholm. Det utarbetas inga alternativa planer. Man utreder heller inte vilka effekter ett genomförande av Storstockholms regionplan har för övriga delar av landet — ur bl.a. miljösynpunkt. Ett genomförande av planen förutsätter att stora delar av övriga landet avfolkas, att företag läggs ner och att kulturlandskap och fina fritidsmiljöer spolieras. Vi måste få till stånd en hittills försummad regionalpolitisk planering som leder fram till ett decentraliserat samhälle. Där kan lokaliseringspolitiken begränsa inflytt Allmänpolitisk debatt ningen till storstadsregionerna och därmed spela en väsentlig roll, jämsides med sitt huvudsyfte. Herr talman! Låt mig avsluta det här anförandet med några allmänna reflexioner. Först: kostnadsfördelningen mellan stat och kommun måste tas upp till allvarlig prövning. Det kan inte vara rimligt att primärkommuner och landsting alltmer tyngs under övermäktiga ekonomiska problem, när de ju ändå har en så viktig roll inom folkstyrets ram. Sedan: det kommer inte att i längden vara möjligt med en jordbrukspolitik som kan uppfattas vara en klappjakt på de människor som skall svara för vårt dagliga bröd. Jag hoppas att jordbruksminister Bengtsson, som hittills under sin korta ämbetsperiod visat sig mindre dogmatisk än många andra, skall inse den här frågans allvarliga karaktär, innan det är för sent. Sist och slutligen: det kanske finns anledning för oss politiker att mer än hittills verkligen söka lära oss lyssnandets konst. Jag avser då inte alls sådana här debatter — jag menar att vi måste lära oss lyssna till människorna ute i det brusande livet, i produktionen. Det är farligt om politikerna placerar sig själva uppe i något slags elfenbenstorn där all visdom finns. Den här tankeställaren kan säkert gälla också de partier, däribland centern, som har förmånen att bygga på en folkrörelsegrund. Kanske var det lilla Norrlandspaketet ett tecken på att herr Palme insett lyssnandets betydelse. Då är det bra! Då önskar vi den nya regeringen lycka till!